Herr talman!

Lars Tysklind har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att den överenskomna översynen av ersättningsreglerna i expropriationslagen ska genomföras skyndsamt. Jag väljer att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Ambitionen är givetvis att ta hand om riksdagens tillkännagivanden så snart som möjligt. Arbetet med att utforma direktiv till en utredning om utvärdering av reglerna om ersättning vid expropriation pågår. Jag räknar med att direktiv till utredningen ska beslutas under hösten och att utredningen då ska kunna påbörja sitt arbete.

Herr talman! Vi har naturligtvis inget emot detta, utan vi välkomnar tvärtom förslag och synpunkter. Även om vi måste jobba fram ett förslag först för att själva kunna ta ställning till det, är det naturligtvis välkommet. Jag kan informera om att LRF har inkommit med förslag. Det har vi inte några invändningar emot. Sedan gäller det vilken form av utredning det ska vara. Det här arbetet pågår nu. Vi har inte tagit slutlig ställning till det själva. Vi ska inte heller fördjupa oss i att det inte angavs att det ska ske skyndsamt, för det ska ske. Jag håller helt med om det. Det här har diskuterats under många år, och den diskussion som ledde fram till riksdagens arbete var en överenskommelse. Med den överenskommelsen har man också ett ansvar, och därigenom vill man att detta ska genomföras. Eftersom vi nu är överens om att man inte ska låta tiden förstöra eventuell kvalitet är det faktiskt viktigt att inte låsa fast sig för en tidpunkt. Då finns det en risk att man hamnar i en situation där man låter tidpunkten gå före kvaliteten. Även om det skulle vara lätt att nu precisera en tidpunkt vore det olyckligt och faktiskt inte heller särskilt hederligt. Jag är trots allt medveten om att det kan hända saker som jag inte rår för. Det kan också dyka upp saker som kan innebära att detta inte kan hållas till hundra procent. Det är därför jag talar om det arbete som nu sker och så detaljerat som möjligt försöker ange det. Vi hoppas att det ska kunna ske nu. Om det skulle vara så illa att vi behöver vänta på en borgerlig regering tror jag att vi får vänta väldigt länge, trots vissa opinionsmässiga framgångar.
Herr talman! En borgerlig regering kommer 2006, så det är i och för sig inte så lång väntan. Men det är upp till Thomas Bodström om han vill ta åt sig äran av det här eller inte. Det har han faktiskt i sina egna händer. Det har han däremot inte när det gäller vilken regering det blir. Herr talman! Vi har kanske lärt oss någonting. Om vi någonsin mer gör en överenskommelse med Socialdemokraterna kanske vi inte ska leverera först, utan man ska leverera samtidigt eller så ska man villkora leveransen. Det tycker jag att vi har lärt oss av detta, och det kommer jag alltid att ha med mig. Jag kan också konstatera att när regeringen vill något går det väldigt fort. Ibland behöver man inte ens några utredningar. Då sneddar man över alltihop och slänger fram förslagen på riksdagens bord. Vill man så går det att göra det väldigt fort. Hade man velat detta väldigt mycket hade det gått att göra det. Jag ska se till att vi får se det som är skrivet hittills för att se om vi kan ha några synpunkter på direktiven. Det ser jag fram emot. Det är väldigt positivt. Herr talman! Sedan kan jag konstatera att om det inte kommer att levereras någonting kommer vi att fortsätta att jaga Thomas Bodström. Han kommer att få stå här i kammaren och svara på fler interpellationer även om han tycker att han har svarat på dem tidigare. Han kommer att få skriftliga frågor och på annat sätt bli påmind om detta. Nu vill vi ha leverans, och vi vill ha leveransen snabbt och i höst. Jag hoppas fortfarande att vi är överens om definitionen av höst.